Herr talman! Genom skattereformen gjordes beskattningen av olika former av löneförmåner mer likformig och neutral. Syftet var att få en bredare skattebas och att uppnå en rättvisare skattemässig behandling av löneinkomster och andra löneförmåner. Detta har också uppnåtts, även om förmånsvärdet i vissa fall, t.ex. bilförmån, har värderats enligt schablonregler. I det här aktuella betänkandet behandlas bl.a. frågan om jämkning av förmånsvärdet för bilförmån och därmed underlaget för sociala avgifter och arbetsgivaravgifter. En annan fråga som tas upp är ett förslag om undantag för anställdas förmånsbeskattning vid förvärv av aktier i det företag där de är anställda. När det gäller bilförmån innebar det schabloniserade systemet för värdering en betydande förenkling. Det åsatta värdet ligger till grund för preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Om synnerliga skäl föreligger för jämkning av förmånsvärdet kan den skattskyldige vända sig till skattemyndigheten och begära beslut om jämkning. Av förenklingsskäl har en sådan jämkning tidigare inte påverkat underlaget för arbetsgivaravgifter, vilket nu föreslås. I det nu föreliggande förslaget ges också arbetsgivare rätt att ansöka om jämkning för anställdas bilförmån. Vi anser att det är principiellt riktigt att skatteregler och regler för sociala avgifter är likformiga. Men en förutsättning för schablonregeln är att de relativt generösa reglerna för bilförmån skall kunna jämkas endast i mycket speciella undantagsfall. I propositionen som utskottet behandlat sägs att jämkning av förmånsvärdet förekommer ofta och att det också kan var fråga om stora belopp. Detta tar naturligtvis bort en stor del av de förenklingsvinster som var avsikten med schablonreglerna. I stället för att nu ytterligare öka jämkningsmöjligheterna, bör enligt vår mening de nuvarande reglerna ses över i syfte att minska det totala antalet jämkningar. Detta bör ges regeringen till känna. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Vi har även reserverat oss mot förslaget att utvidga undantaget från förmånsbeskattning när det gäller köp av aktier och konvertibler i icke börsnoterade företag till att omfatta alla slag av aktier och noterade värdepapper. Detta är enligt vår uppfattning ett klart avsteg från principen om en likformig beskattning. Ges den anställde en förmån i form av att erbjudande att köpa aktier i det egna företaget till ett pris som understiger marknadsvärdet, bör han också beskattas för den förmånen. I annat fall uppstår en orättvisa gentemot andra som inte kan få del av motsvarande förmåner. Den nuvarande undantagsregeln motiveras med att värdet på icke noterade aktier ofta är svårt att fastställa.